Fru talman! Kan vi tolka detta som att det kommer att bli en förändring vad gäller vägunderhållet, och att det kommer att bli mer pengar till vägverket för de olika Norrlandslänen? Jag kan då beteckna kommunikationsministerns svar som trots allt positivt.

Fru talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande, är jag naturligtvis beredd att se över ärendet inte bara litet utan mycket noggrannare den dag det hamnar på regeringens bord. Själva poängen i mitt svar är att ärendet ännu ej har kommit dit. Jag medger därför att frågesvaret är kort och formellt hållet. Det vore fel av regeringen att nu gå in i ett pågående förvaltningsärende. De kompletteringar som begärs kan mycket väl komma i ett senare skede. Dan Ericsson i Kolmården säger att 50 milj.kr. verkar vara en liten summa. Jag har här i min hand en mängd utredningar, betänkanden över övergripande ställningstaganden angående överbyggnad av E4, tunnelutredning nr 2, som är ett ganska digert dokument, och en miljökonsekvensbeskrivning som är ganska omfattande vad gäller många av de faktorer som Dan Ericsson tar upp. Dokumenten finns i sinnevärlden. Jag har inte den exakta beräkningsgrunden tillgänglig när det gäller de 50 milj.kr. för en överdäckning. Handläggarna på departementet menar att detta trots allt är en realistisk kostnad. Ärendet är i dag ett förvaltningsärende som inte är föremål för regeringens ställningstagande.
Fru talman! Kommunikationsministern kan vara övertygad om att också jag har tagit del av en del av materialet. Vägverket har genomfört två utredningar. Från kommunens sida menar man att det finns klara brister i underlaget. Det är intressant att miljöaspekterna har tagits upp här. Om jag inte är helt fel underrättad, har vägverkets miljöråd sagt -- vid diskussionerna om dessa alternativ -- att om ett ytvägsalternativ skall genomföras, krävs att Norrköping får en ny vattentäckt. Det finns återigen anledning att jämföra kostnaderna för dessa olika alternativ och vad som miljömässigt är det bästa. Det är väl i det sammanhanget som dessa alternativ skall prövas. Vi vet inte än om det blir ett ytvägsalternativ. Vi hoppas att det inte skall bli det.

Fru talman! Tunnelalternativet kostar enligt tillgängliga beräkningar 450 milj.kr. mer än ytvägsalternativet. En överdäckning kostar 50 milj.kr. mer. Jag talar om de siffror som är tillgängliga. Det är de som vi hittills har haft att hålla oss till.
Fru talman! Ja, det är de siffror vi hittills har haft tillgängliga. Det finns anledning att se med stor skepsis på underlaget. Vi får avvakta den utredning som nu pågår från kommunens sida. Jag hoppas att vi sedan kan gå till beslut i ärendet.

Fru talman! De siffror statsrådet presenterar stämmer säkert. I den annons som infördes i söndags i våra stora tidningar talade televerket om att man tänker ändra priserna för lokalsamtal så att dessa blir dyrare. Man skriver: Vi höjer priset från 9,5 öre till 22 öre per minut. Är man ensam, gammal och orolig över sin ekonomi tror jag att bara de siffrorna i sig kan skrämma och göra att man framöver avhåller sig från att ringa alltför många samtal. Vidare tycker jag att det som statsrådet säger om monopolsituationen, att den skapar särskilda problem, är viktigt, och jag håller helt med om detta. Men det som egentligen är mycket viktigt är att så länge vi har denna monopolsituation skapas också särskilda skyldigheter för den som är ägare av och tillsyningsman över monopolet. Jag anser att ägaren, i detta fall staten -- vilket gör att ansvaret kanske ytterst är regeringens -- på något sätt skulle försöka lugna och mildra för de människor som utsätts.
Fru talman! Det är riktigt att priset för lokalsamtalen ökar från ca 10 öre per minut till 22 18.00, när många människor har kommit hem, är kostnaden fortfarande 11 öre per minut. Jag tror inte att den ökningen är så avskräckande för någon. Hela denna taxetabell finns till utvärdering av vem som så vill. Jag tror att det intressanta trots allt är den sammanlagda effekten, hur en normalabonnent drabbas av detta. Jag är inte säker på hur ägaren skall kunna gå in och ta sitt ansvar i den anda som My Persson tycks förespråka. Televerket är ett affärsverk. Den riksdag som upplöstes i somras har lagt över ansvaret på verket, och det får vi nästan lov att respektera.
Fru talman! Jag talar inte om den grupp människor som kommer hem efter kl. 18.00 och då telefonerar. Jag talar om gamla, ensamma människor som i många fall har telefonen som sin enda kontakt med yttervärlden och som alltså bör kunna telefonera när som helst och framför allt mitt på dagen. Det är dem jag talar om och talar för. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi här i kammaren belyser detta. Jag förstår att det är svårt att i detta sammanhang ta sitt ansvar, men det skulle kännas som en god viljeyttring om statsrådet ändå bar med till mig en försäkran om att statsrådet vill försöka bidra till att det televerket i sin annons i söndags lovade skall kunna uppfyllas även vad gäller de äldre. Vi vill ju att telefonen skall föra människor närmare varandra. Kan statsrådet och jag vara överens om att arbeta för det ifrån denna kammare?

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig om jag avser att avskaffa båtregistret. Registrering av fritidsbåtar infördes 1988. Motivet var att skapa underlag för kontroll av ordning och säkerhet till sjöss, planering av turisttrafiken med fritidsbåtar samt utredningar rörande skatter, tullar och indrivning. Ursprungligen gjordes uppskattningen att ca 400 000 båtar skulle komma att omfattas av registreringsplikten. I dag har det ansvariga verket, sjöfartsverket, bedömt registret som uppbyggt. Dock finns bara ca 276 000 båtar i registret. Detta har resulterat i att den avgift som ursprungligen sattes till 30 kr. per år inte har kunnat täcka vare sig uppläggningskostnaderna eller kostnaderna för driften av registret. Sjöfartsverket har nyligen utvärderat registret. Verket konstaterar att flera av de berörda myndigheterna såsom rikspolisstyrelsen, kustbevakningen och sjöräddningscentralerna är positiva, eller i huvudsak positiva, till registret. Samtidigt är båtbranschens riksförbund och sjösportens samarbetsdelegation tveksamma till ett bevarande av registret, de sistnämnda eftersom de inte upplever att det fyllt något behov från båtlivets synpunkt. I en tid när staten måste se över sin verksamhet och prioritera måste det obligatoriska registret över fritidsbåtar ifrågasättas. Formerna för ett avskaffande av registreringsplikten för fritidsbåtar bereds därför inom regeringskansliet. Om de berörda fritidsbåtsorganisationerna eller andra intressenter anser att de positiva effekterna av ett register skall tillvaratas i fortsättningen, tycker jag det är utmärkt. Det finns inget som hindrar ett register baserat på en frivillig grund. Om så önskas, är jag beredd att medverka för att ett sådant register skall komma till stånd.
Fru talman! Statsrådet Mats Odell! Jag tackar för svaret. Däremot är jag inte särskilt nöjd med svaret. Jag tycker att de signaler som har kommit sedan regeringen tillkännagivit sina funderingar på att avskaffa båtregistret har varit klart och entydigt negativa. Det gäller naturligtvis olika myndigheter, sjöräddning, polis, försäkringsbolag etc. en rad instanser som alltså är klart inblandade vad gäller säkerheten till sjöss. Men också instanser som tidigare var negativa till att båtregistret infördes har under resans gång delvis ändrat uppfattning. Jag tycker att motiven för införandet av båtregistret håller även i dag. Statsrådet hänvisar till olika organisationer inom båtsporten. Jag har inte sett dessa uttalanden som skulle vara positiva till att båtregistret avskaffas. Däremot vet jag mycket väl att det ute bland båtägare -- till havs, så att säga -- finns en mycket positiv inställning till båtregistret. Det hänvisas till att kostnaden för staten är för hög. Det är ett argument som jag kan acceptera. Jag tycker därför att det är mycket märkligt att man i den här diskussionen inte tar upp att kostnaden för den enskilde båtägaren skulle kunna öka. Den är i dag inte längre 30 kr., utan 45 kr., om jag inte minns fel. Jag tycker att det är en oerhört låg avgift, om man jämför med den utrustning som finns på de flesta båtar som registret omfattar. Det talas i svaret också om att det är så pass få som omfattas. Men det beror på att man har satt gränsen vid fem meter. Det skulle kunna finnas ett klart intresse av att även mindre båtar omfattades. Det kan ha ett värde för t.ex. polisiära uppgifter. Att upprätta ett register på frivillig grund kan naturligtvis diskuteras. Men jag tror att värdet då faller. Som en jämförelse kan man fråga om det finns funderingar på att bilregistret skulle vara frivilligt.
Fru talman! Eva Zetterberg inser att det inte är så många båtar i registret som det var tänkt. Genast är hon beredd att vidga registreringsplikten -- jag fick inte klart för mig exakt vilka farkoster som skulle omfattas av registreringsplikten för att registret skulle uppfylla kraven. Men vi måste konstatera, Eva Zetterberg, att det finns en betydande restriktivitet i Sverige när det gäller tvångsregistreringar av olika slag. Vi kan tänka på personnummer, folk och bostadsräkning osv. På båtägarsidan finns många positiva krafter som vill ha en registrering och som är beredda att göra det på frivillig grund. Jag har i dag fått ett brev från sjösportens samarbetsdelegation där det sägs att man vill föra samtal om att lägga upp ett register på frivillig grund. Eva Zetterberg frågade efter kostnaden. Jag kan säga att budgetåret 1991/92 kostar båtregistret totalt 9 020 000 kr. Vi har dessutom kvarstående uppläggningskostnader på 9,6 milj.kr., som ännu inte har kunnat skrivas av. Det finns också andra argument. Jag vill gärna peka på att i stort sett samtliga remissinstanser, med några få undantag, var negativa till införandet av registret. Enligt båtbranschens riksförbund innehåller registret också en hel del felaktiga uppgifter. Genom registreringen tenderar uppgifter att betraktas som korrekta. Köp och försäljning av båtar sker därmed ofta på helt felaktiga premisser. Det kan handla om årtal för tillverkning, motornummer osv. Det är lätt att få in dessa uppgifter i registret, och sedan lever de kvar. Dessutom är merparten av båtarna försäkrade. Registret kommer att fortsätta under båtsäsongen 1992 av allt att döma. Avvecklingen kommer att ske i ordnade former, med remissomgång osv.

Fru talman! Jag vill upprepa min åsikt: En i stort sett enig remissopinion säger att det här båtregistret bör avvecklas så fort som möjligt, eller man var negativ från början. Eva Zetterberg har ännu inte kunnat påpeka något remissorgan som har ändrat sig. Det andra är att båtfolket kräver att registret skall avskaffas. Vi tycker att det är rimligt att tillgodose denna mycket breda opinions krav och dessutom skapa förutsättningar för en frivillig registrering av båtar.

Fru talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat mig om jag är beredd att verka för att öka antalet utbildade lärare för alla årskurser i Norrbotten. Jag vill allmänt säga att jag naturligtvis ser frågorna om lärarutbildningen och om att hela landet får välutbildade lärare som synnerligen angelägna frågor. När det gäller Ewa Hedkvist Petersens fråga om den framtida lärarutbildningens dimensionering och lokalisering vill jag inte föregripa den kommande budgetpropositionen genom att nu göra några uttalanden eller utfästelser.
Fru talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret på min fråga, även om jag naturligtvis inte är speciellt nöjd med svaret. Jag tycker att det är bra att utbildningsministern säger att frågorna om lärarutbildningen och om att vi skall ha välutbildade lärare i hela landet är angelägna. Men jag hade hoppats att utbildningsministern hade haft några tankegångar om vikten av att vi i hela landet har behöriga lärare. Det här är inte bara en utbildningspolitisk fråga, utan det är också en fråga om att stärka alla regioner i landet. Det är en regionalpolitisk fråga. Regeringen säger i regeringsförklaringen att hela landet skall leva. Vi har hört ministrar tidigare stå här och betona regeringens utfästelser om att hela landet skall leva. Jag hoppas att även utbildningsministern skall arbeta för detta, därför att alla delar av regeringskansliet bör ta ansvar för det som står i regeringsförklaringen. Som jag ser det är utbildningen en mycket viktig del i strukturomvandlingen i Norrbotten. Jag ser hela utbildningskedjan som mycket viktig, alla länkar i utbildningskedjan i Norrbotten måste vara lika starka, ingen länk får brista. Som vi har det i dag har vi i vissa inlandskommuner ett stort antal obehöriga lärare. Det är inte bra. Detta gäller speciellt på högstadiet. Samtidigt har vi väldigt många vuxna intresserade som vill bli lärare. Vi vet också att närheten till lärarutbildningen och möjligheten att gå på distansutbildning skulle kunna ge oss många utbildade lärare i länet. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern om han tycker att det är viktigt att vi i hela landet, även i Norrbottens inland, kan minska antalet obehöriga lärare.
Fru talman! Det är klart att jag tycker att det är viktigt, inte bara att ha lärare, utan också att ha bra lärare. Jag tillhör dem som t.o.m. är beredda att gå så långt som att säga att det inte finns något instrument för statens påverkan av skolan som är så betydelsefullt som att förse skolan med lärare av hög kvalitet. Det är statens främsta garant för att skolan skall bli sådan som vi bl.a. i denna kammare förväntar oss att den skall vara. Som kammaren vet förbereder regeringen en ny lärarutbildning att introduceras parallellt med den gamla för högstadiets lärare, eller för grundskolans s.k. senarelärare. I anslutning till att denna utbildning introduceras finns det anledning att återkomma till hela frågan om dimensioneringen av lärarutbildningen, inte bara för just denna lärarkategori. Får jag därtill emellertid lägga att lika viktigt som det är att se till att vi utbildar många och bra lärare är det att se till att de lärare som faktiskt redan finns i skolan känner sådan stimulans och utmaning i sitt arbete, att de är beredda att fortsätta sitt yrke till gagn för sina elever. Sett över riket som helhet är det på tok för många lärare i dag som säger att de inte ids fortsätta i skolan därför att de tidigare inte har känt den uppmuntran och den stimulans som ett gott yrkesresultat kräver.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att utbildningsministern betonar hur viktigt det är att vi har många behöriga lärare. Detta måste också gälla Norrbottens inland. Det finns många sätt att se till att det blir så. Ett sätt är att lägga lärarutbildningen så nära dessa kommuner som möjligt. Ett annat sätt är att stimulera distansutbildning. Jag kan ge ett exempel. Nu gör högskolan i Luleå så att man till våren lägger ut på distansstudier 30 platser i östra Norrbotten. Till dessa 30 platser är det 141 sökande. Det är alltså väldigt många som vill bli lärare. Här finns möjligheter. Och jag hoppas verkligen att regeringen beaktar den vilja som finns i Norrbottens kommuner att få en lärarutbildning i närheten och ser till att man får många välutbildade lärare i dessa kommuner. Här kan regeringen hjälpa till genom att se till att det blir en lokalisering av lärarutbildningen, så att den ligger så nära kommunerna som möjligt. Då kan vi också ge fortbildning till de lärare som redan finns i yrket.
Fru talman! Jag kan försäkra att regeringen inte kommer att lämna någon möda sparad för att ta reda på vad som behöver göras för att den svenska skolan inte bara skall bli bäst i världen utan också ha världens bästa lärare.
Fru talman! Att vi har många bra lärare är viktigt för hela landet. Jag har fortfarande inte fått reaktion på det jag säger om närheten till lärarutbildningen. Det är klart att man kan lägga lärarutbildning litet varstans i landet, men när det gäller att rekrytera lärare vet vi att det i Norrbotten finns väldigt många vuxna som vill bli lärare. Skall vuxna kunna utbilda sig till lärare måste de ha en lärarutbildning i närheten. De måste alltså kunna utbilda sig fastän de har etablerat sig med familj, ekonomiska utfästelser och barn. Man måste alltså se till att det finns en utbildning i närheten. I Luleå i Norrbotten har vi bara lärarutbildning för årskurserna 1--7, inte för högstadiet. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern om han är införstådd med vikten av att vi får lärarutbildning som ligger nära dessa kommuner, så att vuxna kan utbilda sig till lärare.

Fru talman! Lena Öhrsvik har frågat mig om vilka skäl regeringen har för sin bedömning om behovet av en ny studiemedelsutredning. Det nuvarande studiemedelssystemet har varit i kraft sedan den 1 januari 1989. I vissa väsentliga hänseenden har det mött kritik som enligt min mening bör tas på allvar. Jag tänker då bl.a. på frågor rörande fribeloppsgränser för rätt till studiemedel och frågor rörande återbetalningen. Från centerpartiet och kristdemokratiska samhällspartiet har i olika sammanhang rests förslag om införande av ett studielönesystem. Den s.k. Finvuxutredningen har i sitt betänkande Ett samordnat vuxenstudiestöd lämnat förslag om bl.a. samordning av nuvarande vuxenstudiestöd och utbildningsbidrag. Jag finner det vara av intresse att få närmare belyst om även studiemedlen kunde inordnas i ett samordnat system. Sammantaget finner jag således att många skäl talar för att studiefinansieringssystemet på nytt ses över. I vilka former en sådan översyn skall ske är jag för dagen emellertid inte beredd att svara på.
Fru talman! Frågan är föranledd av en intervju i Dagens Nyheter, där enbart studiemedelssystemet nämndes. Det har ju utretts vid flera tillfällen, och jag har själv varit med vid några av dem. De regler som vi nu har har gällt ungefär ett år efter de justeringar som riksdagen gjorde av bl.a. fribeloppen. Intresset för att ta nya studielån har ökat trots den negativa debatt som pågår. Antalet ansökningar i höst var 17 % större än tidigare. Men svaret här var något helt annat. Det handlar om studiefinansieringssystemet. Här nämns helt andra skäl än de som angavs i tidningsintervjun. Finvuxutredningen var ju ett resultat av en riksdagsbeställning. Vi ville ha en bättre samordning, ett bättre studiestöd för vuxna, som skulle få möjlighet att så att säga ta igen litet av det som ungdomarna i dag får. Jag hade också hoppats att få se ett förslag om större samordning, så jag var faktiskt inte negativ till den delen av svaret. Men problemet är att frågan om just de vuxnas studiefinansiering kommer att skjutas ytterligare på framtiden om man skall ta in hela det stora perspektivet. En ny utredning förutsätter ju att man har tillgång till en utvärdering av t.ex. återbetalningssystemet, som bara har funnits ett och ett halvt år med återbetalningar enligt det nya systemet. Min oro gäller alltså de vuxnas studiefinansiering. Jag skulle gärna vilja ha ett löfte av utbildningsministern, att en ny översyn och en bättre samordning inte kommer att innebära att frågan om de vuxnas studiefinansiering skjuts på framtiden.

Fru talman! Jag hoppas att vi skall slippa flera felsignaler från utbildningsministern, som bara talar om studiemedelsystemet och inte om hela studiefinansieringssystemet. Jag vill påminna om att riksdagen var helt enig om målet med studiemedelssystemet. Det skall vara generellt. Det skall vara neutralt i förhållande till olika utbildningar och inte ha för mycket av behovsprövningar, t.ex. beträffande föräldrarnas ekonomi. Det skall stå i samklang med den allmänna fördelningspolitiken. Jag tycker inte att vi skall bära skulden med oss hela livet. Det är inte heller avsikten med det nuvarande systemet. För att kunna gå vidare måste man ha en utvärdering. Vi har väldigt kort tid på oss. De siffror som har angivits i debatten har varit ganska osakliga. Jag tycker att man bör ha en grund att stå på. Skall man tolka detta så att CSNs arbete med studiemedelsystemet skall upphöra?

Fru talman! Jag tackar särskilt för att utbildningsministern talar om hela studiefinansieringssystemet och kommer att göra så också i fortsättningen. De vuxna har sin givna plats i detta sammanhang också för framtiden, eftersom de utgör en eftersatt grupp. Väldigt många vuxna har ännu i dag inte genomgått nioårig grundskola.

Fru talman! Min fråga är föranledd av att jag skulle vilja väcka regeringens intresse för denna filmning av affischer, som är väldigt unik. Vi tillämpar en unik teknik, som samtidigt ger arbete åt arbetshandikappade. Vi kan på detta sätt bevara en stor och viktig kulturskatt. Jag skulle vilja höra om det finns ett intresse hos regeringen för att på detta sätt slå flera flugor i en smäll genom att utveckla och utnyttja en unik teknik -- stora investeringar har gjorts -- samtidigt som man kan bevara mycket av historien till eftervärlden och ge kvalificerade arbetsuppgifter åt våra arbetshandikappade. Jag är emellertid medveten om att det är en budgetfråga.

Fru talman! Ylva Annerstedt har frågat mig om det är regeringens avsikt att också friskolor skall få söka stimulansbidrag för upprustning av skollokaler. Förordningen om stimulansbidrag till förbättringar av den fysiska miljön i skolorna grundar sig på riksdagens beslut med anledning av propositionen om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer samt 1991 års budgetproposition. Enligt riksdagens beslut ställs stimulansbidraget till kommunernas förfogande. Regeringen har i höst lämnat en proposition detta sammanhang har en motion lämnats till riksdagen om att även fristående skolor skall kunna få statsbidrag för upprustning av skollokaler. Riksdagen får således tillfälle att pröva denna fråga i samband med behandlingen av nämnda proposition. Jag tycker att det vore positivt om riksdagen i detta sammanhang gav fristående skolor möjlighet att få del av dessa stimulansbidrag.

Fru talman! Det är mycket positivt att statsrådet Beatrice Ask gör sådana uttalanden här i denna talarstol. De fristående skolorna har under så många år varit missgynnade när det gäller statsbidrag. Dessa skolor ligger långt efter. De har gjort stora insatser för att hålla jämna steg och för att ge sina elever en stimulerande inlärningsmiljö. De befinner sig i dag i den situationen att de har fått prioritera läromedel och andra pedagogiska insatser framför att renovera sina lokaler. Därför är det oerhört viktigt att de inte halkar efter också när det gäller att få del av stimulansbidraget.

Fru talman! Jag tror att väldigt många blev besvikna, när de såg att det enda konkreta regeringen hade att säga till kommunerna i samband med regeringsdeklarationen var att Robin Hood-skatten skall bort. Väldigt många kommuner har det nu oerhört jobbigt ekonomiskt. De är oroliga för att de inte klarar sin äldreomsorg. De har inte fått det lättare i dag, när de har fått besked om besparingar på mellan 5 och 10 miljarder 1993, vilket faktiskt motsvarar drygt 1 kr. eller bortåt 1:25 Skatteutjämningen är faktiskt avgörande för många kommuner. Den är avgörande för om hela Sverige skall leva. Om inte Ljusnarsberg, som har den högsta arbetslösheten utanför Norrbotten, hade haft skatteutjämning, hade man där i dag haft en kommunalskatt på 25 kr., fastän man har en oerhört god hushållning. Danderyd, där det bor människor som har gott om pengar, har 11:65 kr. i kommunalskatt. Danderydsborna skulle ha 7--8 kr. I svaret skriver statsrådet igenting om hur man skall finansiera de 650 miljonerna. Det är emellertid viktigt att få ett besked om detta. Det är också viktigt att få veta vad diskussionen om en utjämning av kommunalskatten betyder. Är beskedet till danderydsborna att de kommer att få det relativt svårare och tuffare än de boende i Ljusnarsberg eller är beskedet det som Danderyds kommunalpolitiker har uppfattat?
Fru talman! Jag ber först Inger Lundberg om ursäkt för att frågan flyttades ner på föredragningslistan. Det berodde på tidbrist. När det gäller Robin Hood-skatten har Inger Lundberg och jag principiellt skilda åsikter. Jag är motståndare till denna skatt som jag tycker tas ut på felaktig grund, med Inger Lundberg uppenbarligen är anhängare av densamma. Min förhoppning är att det skatteutjämningssystem som vi skall få sedan kommunalekonomiska kommittéen har lagt fram sitt förslag och det varit föremål för remissbehandling -- en proposition skall komma till våren -- skall bli ett bättre skatteutjämningssystem, som gör det möjligt för de kommuner som i dag har en hög kommunal utdebitering att sänka den. Jag hoppas att kommittéen kommer att föreslå -- det är åtminstone uppgiften enligt direktiven -- stora förändringar så att kommunerna själva får använda pengarna på ett friare sätt. Man generaliserar statsbidragen och skapar bättre kriterier för det skatteutjämningssystem som skall komma så att det bättre tar hänsyn till de olika förutsättningarna i olika kommuner och landsting för att driva viktiga kommunala verksamheter såsom barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård. Detta är ambitionen, och den överensstämmer väl med de utredningsdirektiv som gavs av den förra regeringen och som Inger Lundberg och jag borde kunna vara överens om. När det gäller de konkreta förslagens utformning vill jag inte säga mer i dag, eftersom de bygger på kommitténs förslag och på den remiss som därpå följer. Därefter kommer vi att få rikliga tillfällen att diskutera detta med anledning av en proposition som läggs fram under våren 1992.
Fru talman! Jag har full respekt för att statsråden har ett körigt schema. Det är bra att vi kan ta diskussionen nu. Det är tråkigt att statsrådet inte funderar litet mer över hur man kan åstadkomma utjämning i stället för att med ett enkelt hugg säga att vi avskaffar Robin Hood-avgiften. Statsrådet vet kanske att det inte gick så väldigt bra för sheriffen i Sherwoodskogen. Man bör fundera litet grand över hur man skall åstadkomma utjämning, innan man går in och slaktar de instrument som faktiskt betyder utomordentligt mycket för de kommuner som har det jobbigt. miljonerna finansieras?
Fru talman! Jag kan bara konstatera att vi har olika åsikter. Jag anser att Robin Hood-skatten tas ut på ett felaktigt sätt och på en felaktig grund. Den bör därför avskaffas. Det är naturligtvis en oerhört viktig fråga hur hela förslaget om de kommunala statsbidragen skall finansieras. Den kommer att tas upp i samma proposition som jag nyss nämnde, nämligen den som beskriver och lägger fram förslag om hur de pengar som går från staten till kommuner och landsting över huvud taget skall hanteras. Däri ingår naturligtvis att finansiera de pengar som i dag kommer in genom Robin Hood-skatten. Dessutom ingår i det kommande förslaget en stor mängd andra förenklingar och förbättringar i systemet för statens bidrag till kommuner och landsting.

Fru talman! Jag vill börja med att citera vad Bo Hammar sade den 8 maj, då kammaren i första omgången diskuterade denna fråga. Han sade följande: ''Det faktum att riksdagens samtliga sex partier har kunnat ena sig i grundläggande demokratifrågor anses uppenbarligen inte som något märkligt.'' -- Detta sades mot bakgrund av att massmedia vid den tidpunkten inte uppmärksammade denna fråga särskilt mycket. '' Det är helt enkelt vad man förväntar sig av riksdagens ledamöter. Låt oss hoppas att detta även i framtiden skall vara en självklarhet. Låt oss hoppas att, mitt uppe i det politiska stridsvimlet, denna grundläggande värdegemenskap kring demokratin och de demokratiska och mänskliga frioch rättigheterna skall bli något bestående.'' Nu har vi just hört att ett parti i den nya riksdagen, Ny Demokrati, kommer att motsätta sig den nya grundlagen. Men det är trots allt fråga om en detalj, och jag skall återkomma till den litet senare. Vi i vänsterpartiet hyllar denna enighet, och jag kommer att avsluta mitt anförande med att yrka bifall till utskottets förslag, men det innebär inte att vi är helt nöjda med alla detaljer i förslaget till ny yttrandefrihetsgrundlag. Meddelarfriheten borde t.ex. ha slagits fast även i fråga om s.k. avtalad tystnadsplikt. Makten i privata storföretag tvingar anställda till tystnad. Ett exempel på detta för inte så länge sedan är Bofors. Just i dessa dagar stärks ägarmakten. När arbetslösheten stiger blir människor räddare för att drabbas av kapitalmaktens hämnd. Den maktkoncentration som nu äger rum i rasande fart gör att man i dessa dagar känner en viss oro för yttrandefriheten i framtiden. I dag talar den ekonomiska och politiska makten med samma tunga. På praktiskt taget alla ledarsidor i våra stora dagstidningar sägs i princip samma sak. Alla ekonomer i de fyra TV-kanalerna, i diverse radiokanaler och i praktiskt taget alla tidningar säger ungefär samma sak. Detsamma är fallet med Regeringen vill nu stärka skyddet för den privata äganderätten i grundlagen. Det är litet oklart vad regeringen menar. Bertil Fiskesjö har skrivit intressanta saker om detta, och jag förväntar mig en givande diskussion om vad detta betyder. Allt detta gör att jag känner att yttrandefriheten kan komma att sitta trångt. Den skrift från moderata ungdomsförbundet som Harriet Colliander hänvisade till har också jag läst med stort intresse. Ungmoderaterna frågar sig bl.a. hur det kan komma sig att moderpartiet stöder detta förbud mot kommersiell reklam och är litet konsternerade över det. Jag kan kanske bidra litet till en förklaring. Den genuina marknadskonkurrensen har alltid varit det största hotet mot kapitalmakten. Det var samma sak när gatuförsäljarna i Göteborg ville få sälja fritt och de privata handlarna i centrala Göteborg protesterade. Då klövs såväl moderata samlingspartiet och folkpartiet i frågan och man hade svårt att hantera den. Förbud mot kommersiell reklam, det är ett ganska knepigt begrepp. Överheten hittar alltid former att kringgå ett sådant förbud. Man kan dölja sig bakom olika typer av ideella föreningar. När t.ex. Hans Majestät Konungen säljer Volvo i USA sker det med den garanterat icke-kommersiella svenska fanan som täckmantel. Jag kommer från Göteborg, där Radio SAF, dvs. SAFs närradio, har slagit under sig en mycket stor del av marknaden. Man sitter nästan ibland och längtar efter reklam från de privata specerihandlarna. Jag tror att de som säger att ett förbud mot reklam mycket väl kan strida mot Europarådskonventionen om de mänskliga rättigheterna har rätt. Detta betyder inte att jag och vänsterpartiet automatiskt anser att vi skall böja oss för detta. Om man skulle hitta på att förbjuda allemansrätten tycker jag att vi skall gå emot det. Vi skall slå vakt om Sveriges Radio och dess reklamfrihet. Vi måste nog tänka över formuleringen i lagförslaget i vad avser icke kommersiell reklam. Jag ansåg vid utskottsbehandlingen att vi borde funderat litet mer i frågan, men utskottet hade inte den tiden till sitt förfogande, och jag fick böja mig för detta. Vi kommer säkert att få återkomma till denna fråga. Jag anser också att vi bör fundera över att i yttrandefrihetslagen skriva in bestämmelser som hindrar monopolmakten att ytterligare stärkas inom massmedia. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Liberaler har i årtionden arbetat för att vidga yttrandefriheten i Sverige, och det arbetet har bedrivits längs två huvudlinjer.Den ena är att öka mångfalden och ta bort Sveriges Radios monopol på radio och TV sändningar. Den andra har gällt att ge andra medier än tidningar och böcker samma grundlagsskydd som tryckfrihetsförordningen ger tryckta alster. Medvetenheten om behoven att utvidga yttrandefriheten har funnits sedan 40-talet, men tanken att ge nya medier samma grundlagsskydd som det tryckta ordet är inte alls så självklar som det kan verka. Dröjsmålet har berott på partiernas skilda utgångspunkter i synen på nya medier och synen på statens inflytande över dessa medier. Att ha ett grundlagsskydd endast för det tryckta ordet visar tyvärr en oförmåga att acceptera de nya mediernas betydelse och genomslagskraft. Förslaget som vi i dag slutgiltigt skall anta är en seger för det konstruktiva samtalet, det som håller en demokrati levande. Det faktum att vi antar den här grundlagen i dag betyder ju inte att arbetet är avslutat, tvärtom. Att tro att det vi uppnått hittills kommer att vara en evig sanning är helt fel. Den tekniska utvecklingen går svindlande fort. Nya medier kan utvecklas och ställa beprövade regler och gränser på ända. I en föränderlig värld bör vi också ha beredskap för att ompröva grundlagar som blivit omoderna. Det finns flera inslag som vi liberaler inte är nöjda med. Jag skall strax återkomma till dem. Ett beslut i dag är ett bevis för att vi, från de flesta partierna, nu kan vara eniga om att ta flera betydelsefulla steg i rätt riktning. Det vill vi liberaler medverka till. De frågor som vi inte är helt nöjda med har vi bl.a. fört fram i en motion med anledning av propositionen i våras. Vi kommer även i framtiden att föra fram våra förslag till förändringar i olika fora. Det gäller de förändringar som vi anser bör och kan göras. Det gäller t.ex. motivtexten till paragrafen om möjligheter att genom lag förbjuda reklam. Vi anser att reklamförbud endast skulle kunna anges för s.k. Public service-företag och att det skulle ha framgått av motivtexten. Vi har inte fått gehör för detta. Vi anser också att principerna för koncessionsgivningen på etermedieområdet bör grundlagsfästas. Frågan om meddelarskydd på det privata området är inte heller löst. I takt med att uppgifter som hittills skötts i offentligrättslig regi alltmer flyttas över i friare former, ökar riskerna för att medborgarnas insyn begränsas och möjlighet till granskning och kritik minskar drastiskt. Vi noterar att utskottet ändå uttalat att frågan bör ägnas fortsatt uppmärksamhet. Vi är glada för att utskottet också tog intryck av våra argument för en s.k. parallellinstruktion. Även om våra förslag inte godtogs fullt ut, kommer ändå instruktionen att gälla i brottmål. Det ser vi som ett förbättrat skydd för yttrandefriheten. Speciellt i dessa omvälvande tider när kommunistiska diktaturer störtas den ena efter den andra, finns det anledning att betänka behovet av skydd också för de opinionsyttringar som sker på teatrar och utställningar, vid demonstrationer, eller för den delen vid sångfestivaler efter känt mönster från våra grannar i Baltikum. Även om vi i Sverige länge har levt i en fredlig omgivning, i en fredlig demokrati, kan förhållandena ändras så att ett sådant grundlagskydd kan bli ovärderligt. Med dessa synpunkter vill jag understryka att reformarbetet inte alls är avslutat. De problem som hittills inte har kunnat lösas skall emellertid inte ses som hinder för ett fortsatt arbete, eller rent av tas till intäkt för att säga nej till de uppnådda framgångarna i dag för yttrandefriheten. Tvärtom. De skall de ses som en stimulans och en uppfordran att finna fungerande lösningar också i framtiden. Det kommer säkert att uppstå nya problem som måste lösas. Det är min förhoppning att kommande förbättringar av yttrandefriheten skall kunna arbetas fram i enighet mellan partierna -- liksom hittills. När det gäller att lägga fast regler för hur demokratin skall utövas, är det faktiskt bäst att man är enig om hur ramar och gränser skall utformas. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till liggande förslag.
Fru talman! Det har varit mycket tillfredsställande att under många år ha fått arbeta med de frågor som vi nu diskuterar. Det har gällt olika aspekter på tryckfriheten och yttrandefriheten, och det är frågor som vi från centerpartiets sida anser är oerhört viktiga. Reglerna och den faktiska utformningen av yttrandefriheten och tryckfriheten är av avgörande betydelse för om vi över huvud taget skall kunna tala om demokrati. Det har varit tillfredsställande att kunna medverka till först den nya grundlagen och senare till en ytterligare utvidgning av fri och rättighetskapitlet i grundlagen. Det har varit tillfredsställande att kunna medverka till åtskilliga förbättringar av tryckfrihetsförordningen. Det är vidare med stor tillfredsställelse jag nu ser att riksdagen kan vara beredd att anta en ny grundlag om yttrandefriheten i andra media än de tryckta. Det innebär naturligtvis inte att vi kan sätta punkt och att allt skulle vara färdigt. Det finns någon märklig föreställning om att en grundlag är tagen för tid och evighet. Jag vill erinra om att i varje fall under de år jag har suttit i riksdagen har förändringar i regeringsformen och även i tryckfrihetsförordningen genomförts praktiskt taget varje mandatperiod. Jag ser inget märkligt i det. Det är bra att man tar fasta på erfarenheter som har gjorts och är ständigt ute efter att hitta nya och bättre lösningar. De yttre omständigheterna förändras ständigt, och det bör man givetvis ta hänsyn till om man vill ha grundlagar som skall kunna tillämpas. Annars förfaller grundlagarna till att bli till en lekstuga för allehanda domstolar. Det är jag som princip emot. Det skall kunna utläsas i grundlagarna vad syftet är med bestämmelserna. Det skall inte behövas en mängd tolkningar av bestämmelserna. Jag hade hoppats att vi skulle kunna komma vidare på en punkt redan vid det här tillfället. Det gäller en sak som berördes av Johan Lönnroth. Ylva Annerstedt var också inne och tangerade frågan. Det gäller en utvidgning av meddelarskyddet och efterforskningsskyddet på det ickeoffentliga området. Jag har också haft tillfälle att sitta med i en utredning som jag tycker har gjort ett gott arbete. Detta är ett svårt område. Utredningen har lagt fram ett förslag. Men förslaget har ännu inte lett till någon lagstiftning, vilket jag beklagar. Yttrandefriheten kan vara trängd inte bara inom den offentliga sektorn utan också inom andra sektorer i samhället. Men den stora betydelsen som stora företag och fackliga och andra organisationer har i våra dagar, kan man säga att skyddet för den enskilde gentemot starka intressen är lika nödvändigt på dessa områden som inom den offentliga sektorn. Jag beklagar att det inte har blivit något av betänkandet från meddelarskyddsutredningen ännnu. Förslaget fälldes i remissomgången på grund av en ohelig allians mellan SAF och fackföreningsrörelsen. Man var på båda sida ointresserad av denna vidgning av skyddet av yttrandefriheten. Det förslag till yttrandefrihetsgrundlag som nu läggs fram är fotad på yttrandefrihetsutredningens mycket omfattande betänkande. Vi arbetade där i två omgångar. Först skrev vi ett betänkande som gick ut på allmän remiss. Därefter tog vi till oss av de synpunkter som kom fram från remissinstanserna. Därefter lade vi ett slutligt förslag. Inte heller om detta förslag har man kunnat nå en fullständigt långtgående enighet mellan de politiska partierna, även om vi i utredningen har varit ganska eniga. Det efterföljande beredningsarbetet har lett fram till det förslag som riksdagen enhälligt antog i våras. Jag vill passa på att nämna yttrandefrihetsutredningens ordförande Hans Schöier i sammanhanget. Han har utövat ett mycket energiskt och uppslagsrikt ordförandeskap i utredningen. Det är utan tvivel till stor del hans förtjänst att förslaget nu har lagts fram. Jag vill också nämna konstitutionsutskottets förre ordförande Olle Svensson, som har lagt ned ett mycket energiskt och kunnigt arbete på området. Det har varit ett stort nöje att få vara med i yttrandefrihetsutredningen. Det har på vissa punkter riktats kritik mot det förslag som ligger. Det kan man naturligtvis alltid göra. Under beredningsarbetets gång har det funnits olika uppfattningar på en del punkter. Det såsom vilande antagna förslaget är även på de punkterna ett resultat av vad man kunde göra på det tekniska stadium där vi befinner oss. När det gäller t.ex. etableringsfriheten är ett utredningsarbete på gång. Frågan är inte helt lätt att lösa. Jag tror att vi kan komma längre där. Det gäller även en del andra områden. Jag kan här återknyta till vad jag sade tidigare: En grundlag kan naturligtvis alltid ändras när man kommer på någonting som man tycker är bättre och som passar bättre för en ny yttre verklighet. Det är ingenting märkligt med det, vilket flera talare tidigare har varit inne på. Det har sagts kategoriskt att den grundlag vi nu antar strider mot FNs konventioner om de medborgerliga och politiska rättigheterna, Europakonventionen om fri och rättigheter och t.o.m. mot regeringsformen. Vi har naturligtvis studerat detta och haft det i åtanke under hela utredningsarbetets gång. Vi som har sysslat med denna fråga får i all ödmjukhet erkänna att vi tycker dessa påståenden är felaktiga. Vi har inte kunnat finna belägg för att det skulle vara på det sättet. Det är att märka att den paragraf som mest kritiserats här, nämligen möjligheten att reglera reklamen, riktar sig mot lagstiftaren, vilket jag framhöll under den allmänpolitiska debatten. Det kan möjligen vara så att det som kommer ut som ett resultat av lagstiftarens möjligheter skulle kunna dras inför t.ex. Europadomstolen. Personligen tror jag dock inte att vi kommer i den situationen. Det gäller inte grundlagsparagrafen som sådan. Detta är en poäng som har glömts bort. Sedan sägs att den nya grundlagen skulle strida mot regeringsformen. Man räknar upp en del paragrafer i regeringsformen. Det förvånar mig litet. Man kan ta till en så enkel metod som att läsa innantill i t.ex. den refererade 13 § i regeringsformen 2 kap. Där står i första stycket: ''Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas.'' Det är alltså direkt inskrivet i regeringsformen. Om det inte hade varit så, skulle många lagar vi har antagit i denna riksdag vara grundlagsstridiga. Det står också i reservationen att genom att förbjuda reklam åstadkommer man att yttranderätten blir illusorisk. Men grundlagen förbjuder här ingen reklam. Vad som kan komma ut av kommande reglering på reklamområdet är en helt annan sak. Jag vill uttrycka mig försiktigt och säga att påståendet i reservationen är starkt missvisande. Jag kunde också tillägga att, som alla vet, beredningsarbetet av de flesta viktiga lagar i vårt land föregås av en granskning av lagrådet. Lagrådet hade en hel del invändningar mot propositionens ursprungliga förslag, men inte på den punkt som nu kritiseras. Lagrådet är enligt regeringsformen ålagt att se på hur föreslagen lagstiftning står i överensstämmelse med internationella konventioner och åtaganden som Sverige har gjort. Här fanns alltså inga anmärkningar från lagrådets sida. De som åberopar juridisk expertis bör betänka att lagrådet består av ledamöter av regeringsrätten och högsta domstolen, och ingen vill väl frånkänna dessa herrar och damer en viss expertis. Jag vill yrka bifall till det föreliggande förslaget. Avslutningsvis vill jag säga att yttrandefriheten inte är trängd av lagstiftning i någon mer besvärande grad i vårt land. Vi har den mest generösa lagstiftning som finns i världen. Det gäller offentlighetsprincipen, som är okänd i de flesta länder, där sekretess är regel och öppenhet undantag. Hos oss är öppenhet regel och sekretess särskilt motiverad. Det gäller meddelarskyddet, som är nästan unikt för vårt land och oerhört svårt att förklara för utlänningar och även för svenskar, men som har visat sig vara en mycket fin indgrediens i vår tryckfrihets och yttrandefrihetslagstiftning. Det har alltså inte från lagstiftarnas sida sänkts något slags legalt täcke över yttrande och tryckfrihet i vårt land. Vi är också historiskt sett pionjärer på detta område. Det refererades för en stund sedan till 1766 års tryckfrihetsförordning. Yttrandefriheten kan trängas på annat sätt. Den fortgående koncentrationen på massmediaområdet är allvarlig. Det blir färre ägare. Vi har en tendens till att stora tidningar på regional nivå lägger under sig TV och radiosändare och satsar hårt på detta. Vi kan få en massmedial koncentration, i varje fall regionvis, men även i riket som helhet, som begränsar den reella möjligheten att få yttra sig, att komma till tals. Detsamma gäller på tidningsområdet. Vi vet, alla vi som försöker publicera oss i tidningar, hur svårt det är att få in en artikel i någon av de större tidningarna. Det mesta man skriver blir refuserat oavsett kvalitet och den kompetens som skribenten har. Det är trångt, helt enkelt. Jag klankar nu inte på redaktörerna, även om man kan göra det ibland. Men det grundläggande problemet är att det är trångt i massmedia. Ett annat hot är om tidningarnas möjligheter att finansiera sin verksamhet att utkomma rycks undan. Här vill jag säga att presstödet, som nu har en ganska lång tradition i vårt land, har varit ett mycket verksamt medel för att främja yttrandefriheten, tryckfriheten, i vårt land. Det har varit en positiv insats från statsmakternas sida att se till att inte tidningsdöden har härjat i samma takt som i de flesta andra länder. Det tycker jag att vi kan vara stolta över. Jag vill för min del -- och för mitt partis del, tror jag -- säga att vi ser med mycket stor förvåning på de propåer som nu har synts från något enskilt statsråds sida i tidningarna om att man skulle sänka presstödet, i ett läge där tidningarna har det oerhört besvärligt på grund av den minskande annonsmarknaden. Tidningarnas annonser har minskat med 11 % i år jämfört med ett tidigare år. Att i det läget slå till med ytterligare försämringar för pressen är sannerligen inget initiativ i yttrandefrihetens och tryckfrihetens intresse. Fru talman! Med detta vill jag än en gång yrka bifall till det föreliggande förslaget.

Fru talman! När jag nu står i denna talarstol har jag ingen kommersiell reklam på min kavajrygg. Inte heller är mitt anförande på något sätt sponsrat. Trots de här begränsningarna anser jag inte att min yttrandefrihet i kammaren på något allvarligt sätt är beskuren. Fru talman! De senaste veckornas offentliga debatt kring yttrandefrihetsgrundlagen har något förvånat mig. Det verkar som om vissa nyliberala krafter menar att all yttrandefrihet har en oavvislig koppling till kommersiell reklam. Nu skjuts frågan om reklam fram som om den vore den allena saliggörande för en rimlig yttrandefrihet. Jag är inte motståndare till kommersiell reklam. Tvärtom. Men när frågan om reklam lyfts fram som om den vore livsavgörande för en reell yttrandefrihet har man vänt upp och ner på begreppen, förväxlat huvudsak med bisak. Yttrandefriheten tillhör demokratins grundläggande värden. Kärnan i den brukar betraktas som rätt att framföra åsikter i politik, religion och filosofi. Det är det som är huvudsaken i yttrandefriheten. Rätten till kommersiell reklam är förstås viktig men egentligen en bisak i sammanhanget. Fru talman! En tidning kallade denna vecka för ''svarta veckan'' häromdagen. Ett av skälen till denna benämning var just det vilande grundlagsförslaget, som vi i dag debatterar. I 1 kap. 12 § heter det i andra stycket: ''Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om förbud i övrigt mot kommersiell reklam i radioprogram eller om villkor för sådan reklam.'' Den delen skulle alltså motivera benämningen ''svarta veckan''. Att hela detta grundlagsförslag i sina väsentliga punkter medför en förstärkning av yttrandefriheten är tydligen inte värt en positiv kommentar. Den åberopade tidningen har, i likhet med många andra, presstöd. I villkoren för presstödet ingår att reklamen -- annonserna -- inte får överstiga en viss procentsats av volymen. Är dessa regler månne en allvarlig inskränkning av yttrandefriheten? Är de också i strid med artikel 10 i Europarådskonventionen? Detta säger jag mer parentetiskt. Men jag vill gärna i det här sammanhanget notera att omsorgen om den faktiska innebörden i yttrandefriheten inte alltid möter support av den grupp som nu ihärdigt påstår att den kommersiella reklamen till varje pris måste fram i alla sammanhang. I kampen mot det som i dag kallas för olaga våldsskildringar i videogram har denna opinon varit nog så försynt -- trots att den typen av överförande av en våldskultur undergräver allt vad respekt för människoliv och yttrandefrihet innebär. Fru talman! Skall den här veckan kallas den ''svarta veckan'' så förtjänar den i så fall den benämningen utifrån det faktum att det finns krafter som vill försnäva yttrandefriheten och åsiktsfriheten till att bli en krämarfilosofisk fråga. I debatten har det hävdats att 12 § skulle vara i strid med Europarådskonventionen och därmed kunna fällas. Men konventionen bygger på, som trejde vice talman Bertil Fiskesjö var inne på, mänskliga fri och rättigheter. I det här grundlagsförslaget kränks inte den regeln eftersom paragrafen riktar sig till lagstiftaren. Det är endast en senare tillkommen lagstiftning som kan prövas mot konventionen. Men låt mig föregripa även en sådan diskussion. ''formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder, som är angivna i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till'' t.ex. förebyggande av oordning. Fru talman! En av grunderna för den kritiserade paragrafen är just det faktum att man skall kunna bevara reklamfrihet i Sveriges Radio-koncernen. I annat fall skulle ju det kunna inträffa att radiokoncernen dels tilldelas licenspengar, dels konkurrerar på reklammarknaden. Ett sådant förfarande skulle kunna medföra otillbörliga konkurrensfördelar, och det är för att ''förebygga denna oordning'' som paragrafen har en naturlig förklaring. Fru talman! Vi kristdemokrater har inte varit med i förarbetena till denna nya grundlag. På någon punkt skulle vi velat ha en annorlunda skrivning. I ett särskilt yttrande har jag pekat på detta. Alla lagar har sina skönhetsfläckar, och de får väl korrigeras efter hand. Men förslaget till yttrandefrihetsgrundlag är ett viktigt steg i rätt riktning och en förstärkning av demokratin. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag att anta denna nya grundlag.

Fru talman! Jag har uppmärksamt lyssnat till de inlägg som har gjorts i debatten, och jag vill göra några bemötanden. Det har hävdats att den nya yttrandefrihetsgrundlagen strider mot regeringsformen och mot Tredje vice talmannen Bertil Fiskesjö har bemött den första punkten, men jag vill ändå göra ett par tillägg när det gäller regeringsformen. Jag vill då erinra om en fundamental princip när det gäller våra grundlagar, nämligen den att yttrandefrihetsgrundlagen, liksom tryckfrihetsförordningen, är exlusiv i den meningen att den inom sitt tillämpningsområde mycket uttömmande anger vilka begränsningar av yttranderätten som är förenliga med grundlagen. Därför går det inte, som man har gjort här i debatten, att påstå att någon bestämmelse om yttrandefriheten i dessa grundlagar skulle strida mot de mera allmänna bestämmelser om yttrandefriheten som finns i regeringsformen. Jag övergår så till frågan om Europarådskonventionen. I artikel 10 i konventionen sägs att envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att motta och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig myndighet och oberoende av territoriella gränser. Men artikeln hindrar inte, som en del tycks anse, en stat från att kräva tillstånd för radio och televisionsföretag. I artikeln finns t.o.m. närmare angivet vilka inskränkningar som får göras i utövandet av de nämnda friheterna. Sverige har förbundit sig att respektera konventionen, och efterlevnaden övervakas av domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. När man nu i debatten påstår att yttrandefrihetsgrundlagen utgör ett brott mot konventionen på grund av den möjlighet att lagstifta om reklamförbud som ges i grundlagen, menar jag -- utifrån mina utgångspunkter -- att man gör sig skyldig till ett tankefel. Grundlagsbestämmelsen har nämligen den betydelsen, att den tjänar som riktlinje för riksdagen i dess egenskap av lagstiftare. Ingen myndighet eller domstol kan tillämpa bestämmelsen mot någon enskild person eller något enskilt företag. De experter på detta område som jag har diskuterat med anser att grundlagsbestämmelsen som sådan inte kan bli föremål för någon prövning av domstolen i Strasbourg. Däremot -- och det vill jag tillägga för korrekthetens skull -- kan frågan om förenlighet med Europarådskonventionen uppkomma när det gäller den lagstiftning om reklamförbud som grundlagen tillåter. Ett sådant förbud skulle kunna bli föremål för prövning av domstolen i Strasbourg.

Fru talman! Jag vill först instämma med föregående talare. Den här debatten innebär att man gör ett hårklyveri av att vi har skrivit en lag som gör det möjligt att använda reklamförbud men att lagen, så länge vi inte har använt reklamförbudet, inte strider mot konventionen. Detta är ju rent nonsens! Man skriver väl lagar för att de är tänkta att användas -- varför annars alla dessa högtravande ord om hur fantastiskt det är att vi har fått en ny yttrandefrihetsgrundlag, om vi inte skall användas oss av det som står i den? Det är nästan obegripligt. Det har i inledningen av debatten talats om att denna paragraf i yttrandefrihetsgrundlagen eventuellt inte skulle strida mot konventionen. Det finns i det sammanhanget tolkningar gjorda av expertis, och denna kammare är därför inte platsen att uttolka lagar. Det är helt uppenbart att den nya yttrandefrihetsgrundlagen på helt väsentliga punkter strider mot Europakonventionen. Låt oss enas om det. Säg hellre att vi struntar i att lagen strider mot konventionen, att vi tidigare har stiftat så många lagar som strider mot konventionen, så att vi nu kan göra det en gång till. Det är nämligen vad det rör sig om.

Fru talman! Jag hade redan i den allmänpolitiska debatten tillfälle att tala om vad jag på de punkter som nu har diskuterats anser är riktigt i den här frågan, och jag skall inte upprepa de argumenten. Dessutom tog jag in en del av detta i mitt tidigare anförande i denna debatt, och jag har en känsla av att något nytt inte har tillförts i sakfrågan över huvud taget. Jag begärde egentligen ordet för en formsak. Jag kanske skulle tillägga att en egendomlighet i de förslag som har lagts fram är att de inte förändrar någonting i sak. En återremiss till konstitutionsutskottet är naturligtvis en helt meningslös åtgärd. Det innebär bara att vi fördröjer den slutliga behandlingen i fjorton dagar. Något annat kommer inte att ske. Ett avslag på förslaget är från yttrandefrihetssynpunkt mycket betänkligt. Det skulle innebära att allt vad vi har uppnått med denna nya yttrandefrihetsgrundlag skulle sopas undan, och vi skulle få börja från scratch igen. Min prognos är att vi i så fall inte skulle få någon lag under överskådlig tid. Jag vill vidare vända mig emot påståendena om att det här skulle vara fråga om ett slarvigt beredningsarbete och att vi skulle ta det hela med en klackspark. Om man har suttit med vid alla dessa oändliga sammanträden där vi, liksom i andra sammanhang, har grubblat över de olika delarna av den nya grundlagen blir man om inte förnärmad -- det får man ju inte bli i den här kammaren -- så förvånad över dessa vårdslösa påståenden om hur arbetet har gått till. Jag begärde egentligen, som jag nyss sade, ordet för en formsak. Jag hörde att någon hade yrkat på återremiss, och för formens skull ber jag därför, fru talman, att få yrka avslag på yrkandet om återremiss till konstitutionsutskottet.
Fru talman! Jag vill hävda att det inte kan vara riktigt att påstå att yttrandefrihetsgrundlagen strider mot Europarådskonventionen, och någon ytterligare utredning kring detta påstående behövs, som jag ser det, heller inte. Däremot utesluter jag inte att vi framöver kommer att vilja utreda vissa frågor som har med yttrandefrihetsgrundlagen att göra. Men det är en annan fråga, som vi sedan av och an kan diskutera i utskottet. Fru talman! Låt mig sluta mitt anförande med att i likhet med tredje vice talman Bertil Fiskesjö göra en markering i en mycket viktig yttrandefrihetsfråga. Det gäller presstödet. Jag vill instämma i tredje vice talmannens uttalande om det demokratiska värdet av presstödet och i hans förhoppning att regeringen stoppar alla planer på att försämra presstödet.
Fru talman! Klacksparken, herr Fiskesjö, gällde hur ni ser på yttrandefriheten och inte den tjugoåriga vånda ni har haft att prestera den otillfredsställande produkt som vi nu diskuterar. Jag tycker vidare att det är märkligt att få höra att en återremiss till utskottet skulle vara meningslös därför att utskottet tydligen inte under tiden skulle låta sig påverkas av sakskäl, inhämta de synpunkter och betänka det som här kommit fram, utan bara envist stå på sig och fortsätta argumentera som nu. Argumenten för yttrandefrihetsgrundlagen är precis lika sömniga och likgiltiga som jag befarade, och argumenten mot lagen är lika många som goda. Vi vet alla att vi inte i dag borde fatta beslut om en sådan här grundlag. Vi har haft ett val mellan förra gången riksdagen fattade beslut om lagen och nu, och det valet var just till för att beslutet skulle kunna omprövas. Jag tycker därför att det är märkligt att det inte skulle kunna ske. Jag är inte imponerad av herr Fiskesjös resonemang, även om det är tjugoårigt.

Fru talman! Jag begär inte att Ian Wachtmeister skall bli imponerad. Detta är en egenskap som Ian Wachtmeister kanske har gemensamt med många här i riksdagen, dvs. att vi har en viss benägenhet att inte bli särskilt imponerade, utan att vi behåller huvudet kallt och värderar ståndpunkter som framförs. Detta förbehåller jag mig också rätten att få göra. Jag sade tidigare att en återremiss till konstitutionsutskottet skulle vara en meningslös gest, och motiveringen för detta var naturligtvis att de argument och den kritik som under debatten i dag har framförts är väl kända sedan tidigare. Det är alltså ingenting nytt som tillförts sakfrågan som, såvitt jag kan förstå, skulle ändra konstitutionsutskottets ställningstagande, och då blir ju en återremiss helt meningslös.

Herr talman! Jag skall ta upp en fråga som har stor aktualitet, och det förvånar mig att inte fler talare är anmälda till denna debatt. Jag skall alltså tala om den svenska vapenexporten. Vänsterpartiet har under upprepade år skrivit motioner om att Sverige skall upphöra med sin vapenexport och ställa om sin vapenindustri till civil produktion. Jag tror att det finns många anledningar till att detta är en aktuell fråga i dag. Bl.a. har vi ett säkerhetspolitiskt läge som knappast försvarar den nationella försvarspolitik som vi för och som ju ofta är ett argument för att vi behöver en svensk vapenindustri, nämligen för att försörja det svenska militära försvaret med vapen. Eftersom den säkerhetspolitiska situationen i Europa och i vårt närområde ser ut som den gör, tycker jag att vi borde kunna vara överens om att vi inte behöver den ofantliga militära makt som vi i dag har i Ett annat skäl är att en mycket stor del av världens flyktingströmmar uppenbarligen beror på och är ett resultat av den internationella vapenhandeln. Jag hade en diskussion med vår nya utrikesminister fru af Ugglas för någon vecka sedan om detta och påtalade sambandet mellan världens flyktingströmmar och den internationella vapenhandeln, vari den svenska vapenhandeln ingår. Jag frågade henne om hon delade min uppfattning att detta samband finns. Hon svarade att hon inte riktigt kunde se det och att det inte gick fastställa. Det förvånade mig mycket, eftersom mycket tunga internationella instanser har fastställt detta samband. Jag tänker på FNs flyktingkommissariat som har uttalat att 90 % av alla de 15 miljoner människor som i dag är på flykt är på flykt undan krig. Peter Nobel, som har varit diskrimineringsombudsman här i Sverige, har också tagit upp detta. Han menar att den direkta orsaken till att nio av tio fördrivna människor brutit upp är väpnade konflikter och det faktum att dessa strider utkämpas med vapen som till mer än nio tiondelar tillverkas i utvecklade och rika industriländer. Det mest slående sambandet vid betraktandet av världens flyktingsituation är det mellan vapenexport och flyktingar. Amnesty International är en annan organisation som har pekat på detta samband. Organisationen har skrivit att man vill uppmana den svenska regeringen att närmare undersöka sambandet mellan å ena sidan vapenexport och å andra sidan systematiska och utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna, som i sin tur är ett skäl till att människor tvingas på flykt. Den svenska exporten av vapen och ammunition, huvusakligen för militärt bruk, har nära nog femdubblats under åren 1983--1989. Och de länder som Sverige exporterade mest vapen till under åren 1987--1989 var av Amnesty International kända för övergrepp mot just de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta tycker jag är fakta som talar sitt tydliga språk, och det borde vara självklart att Sverige, som säger sig vara för en internationell avspänning och som vill verka för mänskliga rättigheter, demokrati, osv, tar sitt ansvar och ser sin roll i den internationella vapenhandeln och de konsekvenser som den får. En naturlig reaktion borde då naturligtvis vara att man ser till att den svenska vapenexporten faktiskt upphör. Det finns också ett ytterligare skäl, nämligen att det finns länder som i dag sitter fast i sin vapenproduktion och som behöver restaurera sin ekonomi. Jag tänker t.ex. på de östeuropeiska länderna. Tjeckoslovakien är ett bra exempel. Där är man i behov av hjälp med att ställa om sina vapenindustrier till civil produktion. Man ber om aktiv hjälp, bl.a. från de västeuropeiska länderna. Sverige skulle alltså kunna vara ett föregångsland genom att genomföra de omställningar till civil produktion som Inga Thorson så noggrant och seriöst har pekat på skulle vara möjlig. Hon har gjort en genomgång av den svenska vapenindustrin, och hon har visat på vad som skulle vara möjligt att föra över till civil produktion och framför allt att det skulle vara möjligt. Detta är ett mycket gediget arbete som den dåvarande svenska regeringen tyvärr -- jag vet inte om den nuvarande tänker använda sig av den -- har grävt ner i byrålådorna. Det finns alltså många dimensioner på denna fråga. Och det är av stor nödvändighet, det är jag alldeles övertygad om, i den internationella säkerhetspolitiken att vi går ifrån tanken att lösa konflikter med militära medel. Ett verksamt sätt är naturligtvis att begränsa den internationella vapenhandeln, och där finns Sverige med som en aktör. Därför tycker jag att det borde vara självklart att man uttalade sig för en omställning av denna process på ett organiserat sätt. Som det ser ut i dag kommer naturligtvis de svenska vapenindustrierna att vara tvungna att dra ned, eftersom den internationella konkurrensen hårdnar. Men under de senaste veckorna har vi sett vad det innebär, vilka panikåtgärder som detta för med sig, t.ex. tidigareläggningar av försvarsbeställningar, som väl knappast går att motivera ur någon annan synpunkt än att det handlar om sysselsättning och kommunalpolitiska intressen. Jag menar att den svenska vapenindustrin inte kan utgå från någonting annat än säkerhetspolitiska intressen. Och eftersom dessa i dag saknas bör man ställa om produktionen på ett organiserat och sansat sätt, så att man kan ta till vara den kunskap och den kompetens som finns inom dessa industrier och föra över dem till civil produktion och se till att människor inte hals över huvud står utan arbete. Det här är särskilt viktigt på de orter som är starkt beroende av en försvarsindustri. Detta skulle vara ett kreativt nytänkande i dessa frågor. Jag tycker att det skulle vara ett sätt att ligga före utvecklingen i stället för att bli offer för den. Det skulle innebära en stor hjälp i det internationella arbetet för fred, nedrustning och avspänning. Det skulle också vara en stor hjälp för att visa vägen för den politik som är nödvändig om vi på ett seriöst sätt skall kunna angripa problemen med de stora flyktingströmmarna i världen. Med det anförda vill jag yrka bifall till den meningsyttring som är gjord av vänsterpartiets suppleant i utrikesutskottet.

Herr talman! Ja, så enkelt är det, Nic Grönvall! Ni tycker alltså att Sverige skall bidra till en utveckling som i dag innebär att stora flyktingströmmar söker sig fram runt om i världen, som innebär en permanentning av det faktum att vapenhandeln och narkotikahandeln är de största internationella handelsgrenarna och som innebär ett förtryck, en utsugning och ett permanentande av ojämlikheten i världen. Det här är ju konsekvenserna av den internationella vapenhandeln. Det är inte fråga om att vi exporterar vapen till defensivt försvar. Vapen produceras och tillverkas i den rika delen av världen, säljs till den fattiga delen av världen, som använder pengarna till detta i stället för till mat eller till andra produktiva investeringar. Så ser det faktiskt ut. Här finns ett faktiskt samband som dessutom senast påtalats av Värlsbanken, som säger att det måste bli ett stopp för detta. Jag kan inte förstå att Sverige kan undandra sig denna vetskap och tro att den svenska vapenexporten och vapenhandeln på något sätt är frigjord från de övriga mekanismer som blir en följd av den internationella vapenhandeln. Jag tycker att det är fegt och omoraliskt.
Herr talman! Den typ av vapenhandel som Gudrun Schyman talar om, och som hon jämför med knarkhandel, är inte det vi diskuterar i denna kammare i dag. Jag tänker inte fördjupa mig i kommentarerna kring den typen av argument. Men jag vill säga att det Sverige arbetar för är en integration av vapenindustrin världen över. Vi stödjer offentlig registrering av alla vapentransaktioner. Vi stödjer en genomsyn av vapenindustrins transaktioner, så att den handel som Gudrun Schyman talar om verkligen inte längre kan förekomma. Genom en internationell samordning och insyn i vapenhandeln får vi den bästa regimen i den frågan. Det är dit svensk politik strävar, i varje fall med den nuvarande regeringens målsättning.
Herr talman! Den typ av politik som Nic Grönvall förespråkar är den som har förevarit under lång tid. Det har sagts att det är detta som den internationella vapenhandeln går ut på. Vi skall ha öppenhet osv. Sveriges vapenexportregler får den konsekvensen att det inte skall hamna några vapen som skall användas i något land över huvud taget. Vi har konstaterat massvis med gånger att det inte ser ut så i praktiken. Den internationella vapenhandeln låter sig inte kontrolleras på detta sätt. Inte heller de svenska vapnen kan kontrolleras så. Detta är en realitet. Så länge vi inte inser det, kommer den här utvecklingen att fortsätta. Jag tycker nu att det är dags att tänka om. Den nya regeringen framhåller gärna att man vill tänka om och göra revolution på en mängd områden. Jag tycker att det vore bra att börja med det här området. Det handlar dessutom om mycket pengar, kapitalförstöring av hög klass.